Herr talman! Vi ska i dag diskutera utbildningsutskottets betänkande rörande förskolan. Vi står självfallet bakom alla de socialdemokratiska reservationerna i betänkandet, men jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservationerna 1 och 3. Jag vill också markera att vi med glädje står bakom den majoritet i utskottet som finns när det gäller punkt 10 i betänkandet. Förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostrande och lärande bildar en enhet. Svensk förskola betraktas internationellt som ett föredöme. Vi är flera som har rest till andra länder och fått höra deras berömmande ord om den svenska förskolan. OECD och en rad internationella jämförelser visar att förskolan i Sverige har en mycket hög kvalitet. Vi har en förskola som rustar barnen tidigt med goda kunskaper och lägger grunden för en bra skolstart samtidigt som den gör det möjligt för föräldrar att kombinera föräldraskap med arbete och studier. Vi har en hög andel högskoleutbildad personal och en pedagogisk verksamhet som utgår från en nationell läroplan och som gör förskolan till det första steget i ett livslångt lärande. Förskolan garanterar att alla barn oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund får rätt till de nödvändiga grunderna för kunskapsinhämtande. Man kan säga att en kvalitativt bra förskola, väl utbyggd över hela landet, också aktivt har bidragit till att vi har haft en bra sysselsättning och tillväxt. Tillsammans med en bra föräldraförsäkring är förskolan kanske den viktigaste anledningen till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen. Ibland när man i dag hör statsråd, statssekreterare och andra alliansföreträdare tala på nationella och internationella konferenser om den uppmärksammade svenska förskolan får man nästan intrycket att det är de borgerliga partierna som har tagit initiativ och byggt upp förskolan. Därför är det kanske på sin plats att påminna om att den stora utbyggnaden av svensk förskola genomfördes i slutet av 60-talet men framför allt under 70-talet. Det var den politiska vänstern i samhället, nationellt och i många av landets kommuner, som drev på och möjliggjorde utbyggnaden av den svenska förskolan, inte den svenska högern. I dag finns det en bredare politisk uppslutning kring förskolan. Jag tycker att det är mycket bra. Svensk förskola är bra för barnen, bra för familjerna och bra för samhället. Jag skulle vilja lyfta fram några punkter som vi socialdemokrater ser som särskilt viktiga. Rätten till förskola är viktig. Det är viktigt att föräldrar kan lita på att de verkligen får en förskoleplats inom de fyra månader som platsgarantin utlovat. Antalet kommuner som inte lever upp till platsgarantin har ökat kraftigt de senaste åren. Därför är det viktigt att kommunerna har tydliga krav på sig men också goda förutsättningar för att klara platsgarantin. Föräldrarnas möjlighet att hävda sin rätt till förskoleplats ska vara tydlig. Vi har noterat att regeringen avser att göra en översyn av frågan. Det välkomnar vi. Vi har också i vår kommittémotion lyft fram att det behövs en bred översyn av den här frågan. Vi måste utöka rätten och tillgängligheten till förskola. Föräldrar som arbetar skift, helger och nätter har i dag inte möjlighet i alla kommuner att få sitt behov av barnomsorg tillgodosett. I över hälften av Sveriges kommuner finns det inte någon barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Föräldrar som arbetar eller skulle kunna arbeta ska, tycker vi, naturligtvis få sitt behov av barnomsorg tillgodosett under trygga former. Det måste anses som en ganska rimlig förutsättning för att stärka arbetslinjen och möta kraven i ett modernt arbetsliv. I en intervjuundersökning som Kommunalarbetareförbundet gjorde bland sina medlemmar uppgav 30 procent av de tillfrågade att de inte kunde arbeta heltid med de öppettider som förskolorna hade. Var femte uppgav att förskolans öppettider inte motsvarade de behov som föräldrarna hade. 67 procent sade att de aldrig hade blivit tillfrågade om vilka behov de hade av öppettider inom förskolan. Så visst finns det behov som inte syns och önskemål om en högre tillgänglighet. Glädjande finns det nu en majoritet i utskottet för att regeringen inom ramen för budgetprocessen ska återkomma till riksdagen med förslag till ett stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning ska kunna erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Men Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna säger nej till det, vilket jag tycker är beklagligt. Jag nämnde inledningsvis att det i dag finns en bredare politisk uppslutning kring förskolan, och det är mycket bra. Jag tror att de flesta av de efterföljande talarna kommer att lyfta fram förskolans olika kvaliteter. Den är bra för barnen. Den ger barn viktiga förutsättningar att lyckas senare i skolan. Det är då lite märkligt och förvånande att samtidigt skapa ekonomiska incitament eller drivkrafter för familjer att inte sätta sina barn i förskola eller drivkrafter för att barn ska lämna en kvalitetssäkrad förskoleverksamhet och gå över till andra och enklare omsorgslösningar. Det är särskilt förvånande eftersom vi i dag vet att barns närvaro och deltagande i den pedagogiska verksamheten i förskolan starkt påverkar deras möjligheter att lyckas bra senare i livet och i skolan. Vi tycker att reformer som vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng är problematiska eftersom de för bort pengar från förskolan och en kvalitetssäkrad verksamhet till olika former av omsorgslösningar som inte har samma krav på utbildad personal, att följa läroplan eller dokumenterad verksamhet. Det kan leda till att de barn som kanske bäst behöver förskolans kvaliteter, barn med stora behov, inte kommer in i förskolan. Både vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng riskerar att bidra till att försämra barns framtida skolprestationer. Vi tycker att de bör avskaffas. I vår kommittémotion har vi föreslagit andra punkter som vi tycker är viktiga. Det är viktigt att vi stärker och utvecklar det pedagogiska arbetet i förskolan. Vi har i vår budgetmotion föreslagit ganska omfattande resursförstärkningar till just förstärkning av personalens kompetensutveckling inom både förskola och skola. Vi lyfter fram att det är viktigt att all förskoleverksamhet måste vara kvalitetssäkrad. Vi måste också fortsätta att utveckla förskolans kunskapsuppdrag. Herr talman! Med de orden yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 under punkt 3 samt sluter upp kring punkt 10 i betänkandet.

Herr talman! Som förälder med två barn i förskola och ett tredje som nyligen passerat den är det en glädje att kunna berätta hur fantastisk svensk förskola är och att känna tryggheten i att lämna mina skatter där under dagarna i förvissning om att de får leka och lära, ses och utvecklas, stimuleras och utmanas i sitt eget tempo och utifrån sina egna förutsättningar av engagerad och kompetent personal. Att få ta del av deras berättelser från sin förskolevardag är just nu en av livets stora höjdpunkter. Alliansregeringen förstår vikten av en riktigt bra förskola. Därför har förskolan haft en tydlig plats på dagordningen och varit föremål för en rad reformer, varav de flesta sjösattes under förra året. Sedan förra året är förskolan en egen skolform, och det pedagogiska uppdraget är förtydligat. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Därtill kommer bland annat allmän förskola för treåringar, skärpta krav på behörighet, införande av lektorat också i förskolan, förskolechefs roll och förskolelyft som en rad av de reformer Alliansen genomfört för att ytterligare höja kvaliteten på den svenska förskolan. Ambitionen är inte slut här. Alliansens omsorg om förskolan riktar sig nu vidare och framåt. Det handlar om alltifrån olika aspekter av arbetsmiljö till ett fortsatt fokus på att stärka kvaliteten i den svenska förskolan. Som ett exempel kan nämnas den utredning som regeringen tillsatte i april tillsatte som ska föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i förskolan kan förbättras och säkerställas. I dagens betänkande finns en reservation från Alliansen. Den politiska oppositionen kommer troligen att försöka misstolka och felanvända den. Den handlar om barnomsorg på obekväm arbetstid - eller kvällar, nätter och helger, som det står i lagtexten - eller nattis som det lite slarvigt kommit att kallas. Varför reserverar sig då Alliansen mot något så viktigt som nattis? Svaret är att det gör vi inte. Vi är hängivna, övertygade anhängare av nattis. Vi vet att en absolut förutsättning för arbetslinjen är att det finns barnomsorg under tider som inte betraktas som ordinarie arbetstid. Därför har vi gjort något som ingen annan regering tidigare gjort; vi har skrivit in i lagtext, i skollagen, att kommunerna är skyldiga att utreda och erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger om behov finns. Nattis - jag kan däremot kanske tycka att detta uttryck inte riktigt rättvisar Alliansens ambitioner och strävan. Det kan kanske vara lätt att med ordet nattis se den där fyrkantiga nattöppna förskolan och ingenting annat. När vi i Alliansen pratar om omsorg på obekväm arbetstid ser vi inte bara en lösning. Vi ser en rad olika lösningar. Det kan vara nattöppna förskolor. Men det kan också vara andra lösningar som till exempel barnvårdare i egna hemmet eller nattöppna familjedaghem. I många kommuner som jag varit i kontakt med diskuteras olika lösningar, och det är bra. Ett exempel är där man diskuterar en grupp yngre pensionärer som vill göra en insats och ställa upp i barnens hem när föräldrarna arbetar sena kvällar eller nattetid. Ett annat är kommunerna där beredskapen nu finns att till exempel anställa vad vi tidigare kallade för dagmamma fast nu då en nattmamma. Det är bra att olika kommuner hittar olika lösningar utifrån efterfrågan och de förutsättningar som finns i just den kommunen. Det gäller att kombinera aspekter av arbetslinjen men också att ha ett barnperspektiv. I Skolverkets nyligen redovisade statistik är det tydligt att den nya lagen har fått effekt. På bara några få månader har andelen barn som har omsorg på så kallad obekväm arbetstid ökat med 13 procent och antalet kommuner med 10 procent. Då sträcker sig Skolverkets mätning bara till den 15 oktober 2011. Det finns all anledning att tro att den siffran har ökat ytterligare sedan dess. Intressant att notera är också att en majoritet av de kommuner som erbjuder barnsomsorg på kvällar, nätter och helger är alliansstyrda. Vad gör då socialdemokrater tillsammans med sverigedemokrater, vänsterpartister och miljöpartister? Jo, utan att ha någon större kunskap om behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid - eller nattis, om man så vill - lägger man nu fram ett ofinansierat förslag där man vill att regeringen ska återkomma med förslag till stimulansbidrag. Detta är ett sätt att försöka vinna kortsiktiga politiska poäng. Det är inte att ta ett politiskt och ekonomiskt ansvar. Det är därmed inte ett sätt att ta ansvar för våra barn. Sedan mitten av 1990-talet har det funnits en bred parlamentarisk förankring kring behovet av sunda offentliga finanser och hur det finanspolitiska ramverket ska användas för att uppnå detta. Detta har varit en starkt bidragande faktor till den goda utvecklingen av de offentliga finanserna sedan dess. Det var därför glädjande att se att socialdemokraterna i finansutskottet var av en annan uppfattning än socialdemokraterna i utbildningsutskottet. Att vissa partier i denna koalition lägger fram detta förslag är mindre förvånande. Men att Socialdemokraterna väljer att visa prov på sådant ansvarslöst agerande är i högsta grad förvånande. Skulle samtliga utskott i Sveriges riksdag välja att agera på ett liknande sätt skulle hela uppgörelsen runt ramverket falla och möjligheten att upprätthålla sunda statsfinanser raseras. Tankar i grekisk riktning känns plötsligt inte så avlägsna. Vad gör då alliansregeringen? Jo, man fortsätter naturligtvis att ta ansvar för att använda resurser på absolut bästa sätt. Man har för att påverka kommunerna i rätt riktning skrivit skollagen så att det blir klart vilket ansvar kommunerna har för att skapa barnomsorg på obekväm arbetstid. Men detta räcker inte. För att bilda sig en uppfattning om hur behoven ser ut i våra 290 kommuner beslutade man den 22 mars att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en enkät bland vårdnadshavare till barn i åldern ett till tolv år för att bland annat belysa i vilken utsträckning vårdnadshavarna upplever att den erbjudna omsorgen svarar mot de behov och önskemål som de har, bland annat utifrån deras respektive arbetstider. Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 september 2013. Det är bara genom att veta hur behoven ser ut som man kan hitta verkningsfulla och långsiktiga förslag till lösningar. Det enda vi med säkerhet vet i dag är att behoven ser olika ut - oerhört olika. Min lilla hemkommun har en helt annan bild än den som finns i till exempel Göteborg. Medan min hemkommun klarar att erbjuda barnomsorg inom stipulerade tiden fyra månader har det socialdemokratiskt styrda Göteborg aldrig klarat detta. I dag står 486 barn i Göteborg utan plats. Det är allvarligt. Herr talman! Jag vill tro att kommunerna kan och förmår ta ansvar för att lagen uppfylls. De statistiska siffrorna talar för att man arbetar för det. Men samtidigt som jag har en tilltro till kommunernas vilja, ambition och förmåga att göra detta vet jag också hur det lokala arbetet med den kommunala ekonomin går till. Jag kan därför inte låta bli att oroas över att Socialdemokraternas med fleras förslag här i dag kommer att hämma utvecklingen. Vankas statliga pengar kan det bli en stillastående avvaktan. Det vore förödande, och det skulle helt motverka det som ändå är syftet. Jag vill därför yrka bifall till Alliansens reservation nr 7 och under övriga punkter yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Herr talman! Sverige har världens bästa förskola. Den är så känd för hur bra den är att politiker, föräldrar och människor som på olika sätt arbetar med barnomsorg och förskola - ja, samhällsintresserade över hela världen - uppmärksammar den och vill ta efter. Det skulle göra mig ont om de resurser som alliansregeringen så hårt hushållar med skulle gå till en oplanerad och ogenomtänkt nattissatsning i stället för att man ytterligare höjer ribban och säkerställer att vi fortsätter att höja kvaliteten och ha världens bästa förskola. I detta anförande instämde Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund .
Herr talman! Det är roligt att höra att Camilla Waltersson Grönvall och Moderata samlingspartiet är hängivna nattis och tycker att det är viktigt. Samtidigt säger de nej till ett stimulansbidrag som syftar till att kommunerna i ökad utsträckning ska kunna erbjuda denna tjänst. Det är märkligt. Du säger att vi i majoriteten i denna fråga försöker vinna kortsiktiga politiska poäng och att vi inte har någon kunskap om frågan. Mig veterligt har de rödgröna partierna under lång tid drivit just frågan om en utbyggd barnomsorg på obekväma tider. Det är viktigt. Grundfrågan är ändå att när förskolan i dag stänger i Sverige har arbetsdagen för många föräldrar inte ens börjat. De arbetar på obekväm arbetstid inom exempelvis vården, restaurangbranschen, handeln, stora delar av servicenäringen eller industrin. I takt med att allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Men i över hälften av Sveriges kommuner saknar småbarnsföräldrar helt tillgång till barnomsorg på sådana tider. Nu finns det en majoritet i utbildningsutskottet för att regeringen inom ramen för budgetprocessen återkommer till riksdagen med ett förslag till stimulansbidrag så att vi kan öka utbudet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Men ni säger nej. Min fråga till dig är: Är det acceptabelt att över hälften av landets kommuner saknar barnomsorg på obekväma tider? Är detta någonting som gynnar arbetslinjen? Och är det en barnomsorg som är i takt med hur samhället och arbetslivet har förändrats?
Herr talman! Vi inom Alliansen förstår verkligen vikten av att vi har en barnomsorg som svarar mot behoven, Håkan Bergman. Det var därför vår regering, alliansregeringen, var den första regering som skrev in detta i skollagen. Er tidigare regering hade samma möjlighet. Men varför hände inte det då, Håkan Bergman? Vi ser att bland de kommuner som har infört nattis är en majoritet alliansstyrda. Vi delar oron och bekymren över dagens situation, och vi måste jobba vidare med detta. Men det är glädjande att vi ser att den lag som infördes den 1 juli 2011 har haft effekt. Mätningen sträckte sig fram till den 15 oktober, och den visade 13 procents och 10 kommuners ökning. Vi tror på ordning och reda i statsfinanserna, och vi vill fortsätta att ta ansvar för det. Det säger också er nye partiordförande att han vill liksom er ekonomiska talesperson. Men denna insikt verkar inte ha smittat socialdemokraterna i utbildningsutskottet. Tycker inte också du, Håkan Bergman, att det är svårt att bara skjuta från höften innan man vet hur behoven ser ut. Visst kan väl och du och jag åtminstone vara överens om att det ser oerhört olika ut i olika kommuner i olika delar av landet. Vi vill först ha en kunskap om situationen innan vi agerar ytterligare för att med säkerhet veta att pengarna används på rätt sätt och för att kunna ha en långsiktighet och en hållbarhet i det vi föreslår.
Herr talman! Det är riktigt att den nya skollagen säger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta. Förändringen är att orden "verka för" har ersatts av "sträva efter". Men fortfarande finns det ingen skyldighet i att erbjuda eller rätt att kräva. Faktum är att det avgörande för om en kommun ska erbjuda barnomsorg på andra tider fortfarande är en individuell prövning av föräldrarnas situation och deras reella möjligheter att ordna omsorgen på ett annat sätt. Om man har en mamma, en pappa eller andra släktingar som kan hjälpa en som förälder och passa barnet föreligger det alltså ingen självklar skyldighet, trots förändringen i skollagen, för en kommun att erbjuda omsorg på andra tider. Detta är ett bekymmer. Visst kan man vara glad att det har tillkommit tolv kommuner som erbjuder nattis i Sverige. Men faktum är att 160 kommuner inte erbjuder någon barnomsorg alls på obekväma tider. Det har skett en ökning på ett år eller mindre än ett år om man ska dra in skollagen, men ni drar höga växlar på statistik för ett år. Fortfarande är det så att i 160 av landets kommuner erbjuder man inte någon form av barnomsorg på obekväma tider. Ni säger att ni vill prioritera att fler ska arbeta. Men om man har jobb men ingen barnomsorg - vad ska man göra då? Om man får jobb men inte kan ta det för att det inte finns omsorg på de tider då man ska arbeta - vad ska man göra då?
Herr talman! Jag börjar med att konstatera att Håkan Bergman nogsamt undviker att svara på mina frågor. En rad frågor tornar upp sig när man hör Socialdemokraternas förslag. Är ni överens om att det är en rättighetslagstiftning vi ska diskutera? Det är faktiskt inte det som ni socialdemokrater har föreslagit till skillnad från en del av dina koalitionskompisar på vänsterkanten. Är det detta som Socialdemokraterna nu kommer att gå fram med? Då är det intressant att se hur man tänker finansiera det hela, för då talar vi om helt andra pengar. Hur ska Håkan Bergman finansiera sina förslag om bidrag? Vem ska få dem? Hur ska Socialdemokraterna ta diskussionen med de kommuner som redan har infört barnomsorg på obekväm arbetstid? Ska de inte få bidrag? Om de inte får det - hur tror Håkan Bergman att det kommer att tas emot? Det gäller till exempel det socialdemokratiskt styrda Göteborg som förvisso har nattis - det ska sägas - och som naturligtvis bekostar det inom kommunens budget. Men de har aldrig någonsin klarat av att leva upp till kraven på barnomsorg på fyra månader. Vi pratar då, enligt de beräkningar som gjordes i det då socialdemokratiskt styrda Utbildningsdepartementet, om 2-3 miljarder. Det är oerhört mycket pengar, Håkan Bergman! Hur stora delar av dessa miljarder tänker ni er som stimulansbidrag, och på vilket sätt tycker du att det ska finansieras? Återstår gör att Alliansen fattar beslut utifrån kunskap om de skiftande behoven i kommunerna. Därför vill vi avvakta denna enkät. Återstår gör det faktum att vi kan konstatera att lagen har fått effekt. 13 procents ökning på några månader visar faktiskt detta. Återstår gör att bland kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid är en majoritet allianskommuner. Återstår gör att Alliansen tar ansvar för ekonomin och fattar ansvarsfulla beslut baserade på kunskap.

Herr talman! Den svenska förskolan är fantastisk. Precis som Håkan har jag varit ute i Europa och tittat på förskolor. Många från andra länder, som vi har haft som besökare, som har varit och tittat på förskolor här i Sverige har varit synnerligen imponerade. Det här är någonting som jag hör att vi alla är eniga om. Jag ställer mig naturligtvis bakom Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande lyfter jag fram reservation 6. Naturligtvis yrkar jag också bifall till utskottets förslag under punkt 10. Varför omsorg på obekväm arbetstid? Ja, därför att det finns föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid, och det finns barn till föräldrarna, barn som är i behov av omsorg när föräldrar arbetar. Det finns barn som inte har tillgång till mor eller farföräldrar eller övrig släkt eller vänner som kontinuerligt kan barnvakta barnen på kvällar, nätter eller helger. Därför anser Miljöpartiet att även barn i de kommuner, vilket är drygt hälften, som i dag inte har tillgång till omsorg då föräldrarna arbetar på obekväm arbetstid ska få den rättigheten. År 2010 var det 4 035 barn mellan ett och tolv år inom omsorgen på obekväm arbetstid. Antalet barn som finns där har ökat mellan 2004 och 2010. Däremot ökade inte dessa kommuner i antal fram till 2010, utan de sjönk från 130 kommuner till 118 kommuner. Vi har alltså ett år där det i så fall har gått upp, men de siffror som jag har fått från RUT är de jag redovisar nu. I skollagen står det att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller familjens situation i övrigt. Flera remissinstanser, bland annat Barnombudsmannen, Länsstyrelsen i Stockholm, Riksförbundet Hem och skola och ett flertal kommuner, anser att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda omsorg. Den undersökning som Kommunal gjort visar att bara 67 procent av föräldrarna blivit tillfrågade om behovet av förskola på obekväm arbetstid. Det här är alltså någonting som alla kommuner är skyldiga att göra, men det är långt ifrån alla som gör det. Det finns också i lagen att barn ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs. Där säger 30 procent att de inte kan arbeta heltid på grund av att öppettiderna på förskolan inte stämmer. Det som jag tycker oroar allra mest är de överklaganden som föräldrar har gjort till kommunerna. De anser att de har rätt till förskola på obekväm arbetstid, men alla överklaganden har gått i stöpet. Det är alltså aldrig föräldrarna som har fått rätt, utan domarna hävdar hela tiden att detta inte finns lagstadgat. Kommunerna har rätt att säga nej, och det är det som egentligen oroar mig mest av allt. Omsorg på obekväm arbetstid kan naturligtvis ha olika utformning. Det kan lika gärna vara en dagmamma som ett nattis. Formerna är inte det centrala men däremot att möjligheterna och rättigheten finns. Herr talman! Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Att mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande belyses också i FN:s barnkonvention, där det står att barn har rätt till näringsriktiga livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten och undervisning i näringslära. Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn. Skolbarn har rätt, enligt skollagen, till näringsriktig mat. Det är toppen, och det välkomnas av barnen. Men det gäller bara dem som är sex sju år och äldre, de som går i den obligatoriska skolan. Är det inte lika viktigt att barn under sex sju år också får näringsriktig mat? Självklart är det så. Därför vill Miljöpartiet att skollagen revideras så att även barn i förskolan tillförsäkras näringsriktig mat.

Herr talman! Detta verkar bli en debatt om barnomsorg på oregelbunden arbetstid, eller vad vi väljer att kalla det. Låt mig först säga några ord om förskolan i stort. Aldrig tidigare har så många barn gått i förskolan som i dag. I dag är över 470 000 barn inskrivna i förskolan. Det innebär en ökning med 150 000 barn på tio år och drygt 14 000 barn fler än 2010, det vill säga att 83 procent av alla 1-5-åringar går i förskolan. För 10 år sedan var andelen bara 68 procent och för 15 år sedan 56 procent. I åldersgruppen 3-5 år är nästan 95 procent inskrivna i förskolan. Nästan varenda unge går alltså i svensk förskola. Det är den mest uppskattade verksamhet vi har. Den ligger konstant i brukartoppen när vi frågar föräldrar och barn vad de tycker om förskolan. Den är internationellt erkänd och välkänd för sin höga kvalitet och goda tillgänglighet. Förskolan är viktig av flera skäl, och den har flera uppdrag. I läroplanen för förskolan står det att förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta kunskap och utveckla kunskap och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande och ge en livslång lust att lära. Det är en fröjd att läsa sådana rader. Förskolan har gått från att vara en del av familjepolitiken - en omhändertagande omsorg som skapade möjlighet främst för kvinnor att gå ut i arbetslivet - till att få en egen läroplan som markerar förskolans betydelse som det första steget i det livslånga lärandet. Förskolan har en nyckelroll för alla barn, men speciellt för de barn som kommer från inte studietraditionell bakgrund och för dem som kommer från en annan kultur. Förskolan ska vara en brygga. Den ska vara en kompenserande faktor för att skapa mer jämlika förhållanden för barnen i skolan. Undersökningar visar att elever som har gått i förskolan får bättre skolresultat än de som inte har gjort det. Herr talman! Ingen verksamhet är bättre än de människor som finns i den. Därför är tillgången till utbildade förskollärare avgörande för förskolans kvalitet och likvärdighet. I dag råder det brist på utbildade förskollärare runt om i landet. Jag tror mig veta att upplösningen av den särskilda förskollärarutbildningen 2001 ledde till att förskolans utbildningar förlorade identitet och attraktionskraft. En bra förskola är proffs på barn och deras utveckling. Därför är det glädjande att se att trenden nu har vänt. Redan nu är det fler sökande till förskollärarutbildningarna i den nya lärarutbildningen. Det är tack vare att regeringen har lyft upp förskolans betydelse. Man satsar på kvalitet och på den pedagogiska verksamheten. Jag är därför glad över att se att det satsas 120 miljoner kronor på den kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer som redan finns i förskolan, det så kallade Förskollärarlyftet. Vi har en ny skolform, läroplan, lärarutbildning, fortbildning, forskarskolor och ett tydligt definierat ledarskap. Mycket är på gång för att kvalitetssäkra förskolan. Jag har sagt det förut, och jag upprepar mig med en papegojas envishet: Det samlade greppet om förskolan blir inte verklighet förrän kommunerna tar sitt ansvar och ser till att det inte bara blir vackra ord på ett papper utan att det omsätts i verkligheten. Skolan är än så länge en kommunal angelägenhet. Har man rättigheten har man också skyldigheterna. Se till att vi ute i kommunerna skapar möjlighet för lektorstjänster!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 Min allianskollega Camilla Waltersson Grönvall gick förtjänstfullt igenom de ställningstaganden som vi hade bakom oss när vi fattade beslut om hur vi skulle ställa oss till frågan om barnomsorg på oregelbunden arbetstid, men jag vill ändå säga några ord om det. Frågan har motionerats och debatterats långt innan jag kom in i riksdagen 2002. Det verkar som om vilken modell man väljer för att lösa problemet beror på om man sitter i regeringsställning eller i opposition. Jag har tillhört dem som konstant har motionerat om barnomsorg på oregelbunden arbetstid. Jag tycker att man ska ha rätt till barnomsorg oavsett när på dygnet man behöver det. En tillgänglig och flexibel förskola är grundläggande om man ska kunna ställa krav på folk att ta ett arbete och om man ska kunna få ihop livspusslet, till exempel som ensamstående undersköterska. Den nya skollagen från den 1 juli 2011 innehåller en helt ny bestämmelse om barnomsorg på oregelbunden arbetstid. Kommunerna ska nu göra individuella bedömningar och sträva efter att erbjuda omsorg. "Sträva efter" är något som det ligger mycket tyngd i. Det kan man inte bortse från. Man kan inte heller bortse från att vi redan nu efter inte ens ett år har 13 procent fler platser i barnomsorg på oregelbunden arbetstid. Vi har alltså åstadkommit en förändring. Agneta Luttropp tog upp i sitt anförande att lagen prövats och att inga förändringar hittills har vunnit. Jag ställer mig tveksam till att det är den nya skollagen som har prövats. Jag tror mig veta att det är den gamla som har prövats. Vi vet inte hur det är i de 161 kommuner som inte erbjuder barnomsorg på oregelbunden arbetstid som den socialdemokratiska företrädaren talade om. Vi vet inte om det finns något behov i de kommunerna. Det finns ingen anledning att erbjuda det om det inte finns något behov. Vi avvaktar den kartläggning som pågår för att få en tydlig bild av vilka behov som finns så att vi kan rätta kassan efter munnen. Med de orden yrkar jag bifall till reservation 7 och i övrigt till förslaget i betänkandet. I detta anförande instämde Nina Lundström och Anna Steele .

Herr talman! Skrivningarna avviker inte så mycket från det som tidigare har stått i skollagen. När det gäller erbjudande av förskola är texten densamma. I kap. 25 står det som nyligen refererades: "Kommunen ska sträva efter att" alltså sträva efter - "att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem ." Det stämmer att de domar som jag har refererat till inte ligger i nutid. Däremot när det gäller den motivering som man använder tror jag inte att det kommer att bli någon skillnad med det nya. Det man säger är nämligen att det inte finns någon sådan rätt och att det går för långt att uppställa generella krav på att verksamheten ska erbjudas även på andra tider än vad som kan anses som normal arbetstid under dagtid under vardagar. Kammarrätten har i detta fall anfört att det inte finns någon anledning för kammarrätten att göra någon annan avvägning utifrån det som står i skollagen i dag, i den texten.
Herr talman! Nu vet jag inte om Agneta Luttropp har en djupare insikt i juridikens snårskog. Det är möjligt att hon har det. Men som jag har fått det förklarat av mycket goda och initierade källor innebär det en sällsynt stor skillnad bara att ändra denna ordalydelse. Detta innebär att kommunerna faktiskt inte kan - som de tidigare på ett enklare sätt har kunnat göra - vifta bort detta genom att säga att mormor eller morfar säkert kan lösa detta. Så kan de inte göra längre. De har en skyldighet att gå in i varje enskilt fall och pröva det. Då ska de ha det bästa för den enskilda individens verksamhet för ögonen. Det kan synas torftigt att byta ut ett ord här eller där. Men i lagtext är det en stor skillnad om det står "bör", "skall" eller "verka för".
Herr talman! Det står "ska sträva efter". Som jag sade tidigare i mitt anförande är det flera ganska tunga remissinstanser som har tyckt till om detta och som vi får förmoda också har en juridisk kompetens. De säger också att om man tittar på både kap. 12 och kap. 25 är det oklarheter. I det ena kapitlet sägs en sak, och i det andra kapitlet sägs en annan sak. Det sägs här att det enligt motivtexten inte bör vara möjligt att avskaffa tillgång på omsorg under obekväma arbetstider. Det är alltså många tunga remissinstanser som är kritiska på samma sätt som vi är.
Herr talman! Vi kan stå och tvista om dessa ordval hur länge som helst. Till syvende och sist är det denna lagstiftning som har kommit fram. Där står det otvetydigt att man ska sträva efter detta. Kommunen har att se till individens bästa. Jag tycker att Miljöpartiet går in i detta med en tydlig linje. Man vill ha en rättighetslagstiftning. De som ni har skrivit ihop er med är däremot inte alls ute efter en rättighetslagstiftning. I själva verket förstår jag inte riktigt vilken samsyn som ni har i denna fråga. Är det en rättighetslagstiftning som man är ute efter tycker jag att Miljöpartiet är inne på rätt spår. Men jag ställer mig mycket frågande till de andra när de talar om stimulansbidrag och om att alla ska har rätt till detta. Det skulle i så fall kosta 2-3 miljarder. Det är inte samma sak. Först och främst vet vi inte hur stort behovet är i dag. Det kommer vi att veta efter den enkät som nu har gått ut till föräldrar. Då kommer vi att få en överblick. Efter ett tag kommer vi att se om denna trend - den 13-procentiga ökningen av platser - fortsätter. I så fall hoppas jag att Agneta Luttropp och jag kan vara lika lyckliga i fortsättningen.

Herr talman! Tack och lov att jag har allianskamrater som kan vara med och tala om förskolans betydelse på olika sätt politiskt eftersom min röst inte kommer att hålla så länge i dag. Men jag ska ändå kortfattat lyfta fram ett antal punkter som jag tycker är oerhört viktiga. Vi sjunger på olika sätt förskolans lov i debatten. Jag tror att det är oerhört viktigt därför att det är det första steget i utbildningskedjan. Vi är stolta över den verksamhet som fungerar fantastiskt bra på många olika sätt. Men det som alliansregeringen också står för är att det ska finnas flera möjligheter och olika vägar framåt. Vi har i politiken för förskolan och för barn i förskoleåldern visat att det finns många olika delar som är viktiga. Jag vill redan nu vända mig till Håkan Bergman och tala om att det på 70-talet fanns en socialminister som hette Karin Söder. Håkan Bergman hänvisade till utbyggnaden av barnomsorgen på 70-talet. Bland annat under Karin Söders tid som socialminister byggdes barnomsorgen till stor del ut. Frågan är vem som har störst del i det hela. Men vi har en gemensam ambition att på olika sätt bygga ut barnomsorgen. Sedan har barnomsorgen blivit en del av utbildningen där omsorg och lärande bildar en viktig enhet. Det finns oerhört vackra skrivningar i presentationsmaterial från olika förskolor. Det känns riktigt gott i hjärtat när man också har gjort besök i dessa förskolor och vet att det som beskrivs i ord också omsätts i verksamhet. Man arbetar utifrån barns bästa, och man arbetar utifrån barnkonventionens intentioner där barn är med och bidrar med sina perspektiv på många olika sätt. Barn synliggörs i samhället och blir en tydlig del. Förskolan lägger också stor vikt vid IKT, eller it, som lärverktyg i tidiga åldrar. Det är en oerhört spännande utveckling som sker på olika sätt. Det finns många exempel på det. Om jag går tillbaka till den valfrihet som jag inledde mitt anförande med att tala om blir jag bedrövad över att det kanske också i kommuner genomförs en klappjakt på valfriheten. Jag vet inte om jag ska dra exemplet med Håbo och föräldrakooperativ som togs upp på nyheterna i går. Det handlar alltså om möjligheten för föräldrar att tillsammans bedriva föräldrakooperativa förskolor eller pedagogisk omsorg och på olika sätt ha en bra verksamhet. Det är också roligt att läsa hur Socialdemokraterna i sina reservationer ändå lyfter fram pedagogisk omsorg som en viktig del i fråga om barnomsorg och förskola. Som redan har sagts i debatten är förskolan första steget i utbildningskedjan, och många grunder läggs på olika sätt. Vi har också talat om hur väl ansedd den är också internationellt och vilka olika studiebesök som görs. Det finns mycket som Centerpartiet har gjort tillsammans med alliansregeringen för att lyfta fram olika delar. Jag har tittat på en av Socialdemokraternas reservation där de har fyra punkter för att höja kvaliteten i förskolan. Vi kan bocka av dem. Det handlar om redan öppnade dörrar. Man vill att den pedagogiska kompetensen ska höjas. Det har alliansregeringen genomfört. Då kan vi bocka av det. Man vill stärka förskolans kunskapsuppdrag. Vi har gjort stora satsningar både på språklig utveckling och på matematisk. Vi har genomfört det. Man vill kvalitetssäkra förskoleverksamheten på olika sätt. Också där har vi på olika sätt både genom uppdrag till Skolverket och i andra delar säkrat förskoleverksamheten. Man vill också utöka rätten till förskola utanför ordinarie arbetstid, på obekväm tid, eller vad man vill kalla det. Också där har skollagen bidragit till stora förändringar när det gäller möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det mesta av det som lyfts fram i detta betänkande och i dessa olika motioner är goda idéer, men det är sådant som alliansregeringen redan har snappat och genomför. Mina kolleger har tidigare mycket förtjänstfullt berättat om ökningen kopplad till skollagen. Självklart ser Centerpartiet det som en mycket viktig del i olika kommuner att föräldrar får möjlighet till barnomsorg också på obekväm arbetstid om de har behov av det. Det står jag givetvis bakom. Jag yrkar bifall till reservation 7. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag. I detta anförande instämde Camilla Waltersson Grönvall .

Herr talman! Det är intressant att lyssna här. Jag tror att de flesta här är överens om det mesta, även om man försöker slå in lite kilar här och där och slå åt endera hållet. Det finns mycket att säga i sammanhanget. Jag vill koncentrera mig på valfrihet och mångfald i förskolan. Jag tycker att det är en rättvisefråga och nog något av det absolut viktigaste när vi talar om barnomsorg. Jag menar att utgångsläget alltid måste vara att familjerna ska få så mycket tid som möjligt med sina barn. Jag tror att det är bra att föräldrar och barn spenderar tid tillsammans, åtminstone under barnens första år. Sedan kan man kanske diskutera saken. Det finns många möjligheter och många varianter som kan vara bra, till exempel vårdnadsbidraget, även om det innehåller en del problem som det i dag ser ut. Men i grund och botten är vi mycket positiva till vårdnadsbidraget. Jag tycker dock att vi ska se betydligt mer långtgående lösningar. För några år sedan diskuterades Nackamodellen som tyvärr visade sig vara olaglig, visade sig strida mot svensk lagstiftning. Det är tråkigt, för jag tycker att den modellen var en mycket bra väg att gå. Man kontrakterade föräldrarna - eller hur det nu ska uttryckas - och gav dem möjlighet att spendera mer tid med sina barn. Modellen är, som sagt, inte förenlig med dagens lagstiftning. Men jag hoppas att exempelvis Sverigedemokraterna kan återkomma i frågan och försöka hitta en väg genom lagstiftningen så att vi åter kan öppna upp till exempel för Nackamodellen som jag tycker är mycket bättre än vårdnadsbidraget som detta i dag ser ut. Dock är det inte så enkelt. Det finns en massa barnfamiljer som inte har några valmöjligheter. Som redan berörts här finns det ensamstående föräldrar som inte har några valmöjligheter och som är tvungna att arbeta på tid som vi tycker är obekväm arbetstid - det gör i och för sig kanske också vi här. Samhället måste då gå in och hjälpa till - det är en självklarhet - och göra det möjligt att arbeta på arbetsplatser där det till exempel nattarbetas. Lite fram och tillbaka har här diskuterats om Socialdemokraternas förslag är bra. Jag tycker nog att det är det. Därför ställer vi sverigedemokrater oss bakom det. Det är bra att riktningen ibland lite grann pekas ut från statens sida, att det pekas lite extra. Det gör man ibland också från allianssidan. Man skjuter till lite pengar och pekar lite extra: Det här tycker vi att ni bör satsa på. Förslaget är ganska bra. Därför ställer vi oss, som sagt, bakom det. Utgångsläget måste vara att vi alltid ser till barnfamiljernas bästa. Det är mycket bra om alla kommuner erbjuder det här. På något sätt är det så, menar jag, att det är först när någonting erbjuds som man kan se om det finns ett faktiskt behov. Herr talman! Jag ska nu gå över till att tala om någonting annat. När man lämnar sina barn till förskolan är det av största vikt att man kan förlita sig på verksamheten, att man vet att den fungerar som den ska fungera. Man måste veta att barnen blir omhändertagna, att omsorgen drivs på ett tryggt och säkert sätt. Men det är också viktigt - det vill jag trycka på - att barnen utvecklas till självständiga och kritiskt tänkande individer. Därför har jag väckt en motion där jag föreslår några ändringar i läroplanen för förskolan, Lpfö 98. För det första: I läroplanen står det att "förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller" samt att "flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller". Jag menar att det ska strykas. Flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan otillbörlig påverkan från vuxenvärlden. Att medvetet motverka så kallade traditionella könsmönster och könsroller - vi kan självklart diskutera vad det innebär - är, menar jag, myntets andra sida mot att uppmuntra traditionella könsmönster och könsroller. Idealet måste naturligtvis vara att barn ges möjlighet att utvecklas fritt, till självständiga individer, utan påverkan av vare sig traditionella eller otraditionella könsmönster. Vidare vänder vi oss mot att det satsas pengar till exempel på genuspiloter och andra ovetenskapliga projekt där man genom ett uppifrånperspektiv försöker påverka barnen i en riktning som för barnen många gånger känns både obekväm och onaturlig. Vill pojkar leka med dockor, låt dem då göra det! Vill de leka med bilar, låt dem då göra också det! Varför ska vuxenvärlden bry sig om det? Enligt FN:s deklarationer har varje barn rätt till sin unika tankefrihet och samvetsfrihet - artikel 14. Barnet ska vidare skyddas mot olagligt ingripande i sitt privatliv - artikel 16. Dessa artiklar är inte förenliga med många av de genusexperiment som förekommer i svenska förskolor; det är min bestämda uppfattning. För det andra: Vi ser det som en självklarhet att inget barn ska tvingas utsätta sig för mobbning och kränkande behandling i den svenska förskolan. I dag radas en hel del exempel upp på sådant som man kan utsättas för: olika sorters diskriminering till exempel när det gäller trosuppfattning. När man radar upp sådana exempel ska man kanske också skriva in politisk uppfattning, eller också ska man inte ha med någonting alls. Man kan så klart diskutera om små barn i förskolan över huvud taget har en politisk uppfattning eller en trosuppfattning. I läroplanen talas det om kulturell mångfald. Visst kan man tycka att detta är viktigt. Det tycker också jag - tro det eller ej! Dock är det, menar jag, ännu viktigare att barnen först och främst får en medvetenhet om och en förståelse för det egna kulturarvet. Jag menar att en sådan medvetenhet och en sådan förståelse möjliggör en trygg identitet för våra barn och att denna är oerhört viktig. För att man över huvud taget ska kunna känna respekt för andra människor, för människor med en annan kulturell bakgrund, och förstå hur de känner och hur de resonerar måste man vara trygg i sig själv. Det måste alltid vara utgångsläget. I läroplanen står det också att "förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål". Jag menar att det är fel utgångsläge och att det förmodligen också förklarar varför det ser ut som det gör i många av våra förorter, varför det är så segregerat och splittrat som det är i många av våra förortsskolor. Jag menar att man ska ha den inställning som fanns i Sverige fram till ungefär mitten av 1970-talet - en assimileringsprincip: att de här barnen ska bli svenskar. De ska utveckla en svensk identitet och en förmåga att kommunicera på svenska. Det måste vara utgångsläget. Som det i dag ser ut är, menar jag, en huvudförklaring till de problem vi har i många skolor där barn går ut skolan utan fullständiga betyg och utan att kunna hantera språket. Man går rakt ut i ett utanförskap som ibland gäller hela livet. Barnen ska bli svenskar och kunna kommunicera på det språk som gäller här. Det måste vara utgångsläget. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 11. Sedan en liten kommentar: Kanske missuppfattade jag lite grann Camilla Waltersson Grönvall. Vi sverigedemokrater har nu suttit i riksdagen i två år - jag kan, som sagt, ha gjort en misstolkning och ber i så fall redan nu om ursäkt för det - men fortfarande använder man Sverigedemokraterna som ett slagträ i debatten. Jag tror att båda sidor är glada över vårt stöd när man kan få igenom sin politik. Och så ska det väl vara, så det är väl positivt. Men har jag missuppfattat ber jag alltså redan nu om ursäkt. Jag kan också bocka lite grann.

Herr talman! Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Förskolan är det som lägger grunden för det framtida och det livslånga lärandet. Därför är det av oerhörd vikt att verka för att stärka kvaliteten i förskolan. Vi har medverkat till att de senaste årens reformer när det gäller förskolan gett ökad tillgänglighet och förbättrad kvalitet. Bland reformerna kan jag nämna maxtaxan, statsbidrag till personalförstärkning, rätt till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga, allmän förskola för fyra och femåringar, läroplan för förskolan, förtydligande av det pedagogiska ansvaret samt skyldighet för kommunerna att erbjuda förskola. Den målmedvetna satsningen på förskolan har gjort att den internationellt sett intar en särställning vad gäller tillgänglighet, kvalitet och pedagogisk utveckling. Förskolan är också viktig för att utjämna klasskillnader och för att öka jämställdheten. Dessutom tillhör den de institutioner i samhället som människor har störst förtroende för. Vi har tidigare lämnat förslag för att förbättra kvaliteten. Bland annat behövs det mer personal för att minska gruppstorlekarna. Vi vill att kommunerna ska vara skyldiga att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Enligt skollagen har kommuner ingen generell skyldighet att erbjuda barnomsorg utanför det som kallas normal arbetstid på dagtid och under vardagar. I stället är det upp till varje kommun att välja om och i så fall på vilka villkor barnomsorg ska erbjudas på obekväm arbetstid. Lagens antaganden om vad som är normalt stämmer dåligt med verkligheten. Allt högre krav på service dygnet runt, sju dagar i veckan betyder att allt fler jobb måste utföras utanför kontorstid. Allra mest har arbetstidens förläggning ändrats för LO-medlemmarna, av vilka hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen har obekväm eller oregelbunden arbetstid. Dessutom växer en tredjedel av barnen i Sverige i dag upp med ensamstående föräldrar. Om det normala alltså antas vara att det i varje familj finns två föräldrar som jobbar mellan åtta och fem finns det ganska gott om undantag. Statistiken talar sitt tydliga språk om hur pass illa anpassad den kommunala barnomsorgen är till de rådande förhållandena. Inte ens hälften av Sveriges 290 kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. 161 kommuner erbjuder ingen barnomsorg på obekväm arbetstid. Så är det trots att regeringen och dess företrädare här klappar sig för bröstet och säger att man nu har stärkt skollagen. Man talar här i debatten om en ökning av antalet kommuner som erbjuder detta - men det är ju efter att det tidigare har sjunkit. I vår höstbudgetmotion hade vi ett eget förslag om att utöka antalet platser inom barnomsorg på obekväm arbetstid med 15 000 platser. Det finansierar vi med de pengar regeringen i stället använder för att finansiera RUT-avdraget. Det handlar om drygt 1,8 miljarder. För att ge lite perspektiv när vi hör de borgerliga företrädarna tala om hur mycket pengar det skulle handla om: Denna regering har sänkt skatter med över 100 miljarder kronor, vilket främst har kommit rika män till del. Det handlar om prioritering. Det är ett viktigt steg utskottsmajoriteten tar i och med att vi nu uppdrar åt regeringen att ta fram förslag till stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning erbjuder en barnomsorg som är anpassad till hur dagens arbetsmarknad ser ut och som ger alla barn rätt till en kontinuerlig och pedagogisk verksamhet. Vänsterpartiet hoppas att nästa steg ska vara att skollagen ändras och förstärks så att rätten till förskola på obekväm arbetstid förstärks och att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda detta. Herr talman! En av de mest centrala jämställdhetsfrågorna är hur kvinnor och män ska förmås fördela ansvar för hem och barn lika. Högerregeringen kallar det skattefinansierade vårdnadsbidraget valfrihet för barnfamiljerna att ordna sin barnomsorg. Det är självklart struntprat. Bidraget går inte att leva på, så i praktiken förutsätts att den som stannar hemma blir försörjd av någon annan. Det är alltså bara familjer med två föräldrar som kan ens överväga att utnyttja bidraget. All erfarenhet visar dessutom att det blir vi kvinnor som stannar hemma och därmed blir beroende av män för vår försörjning. Bidraget stjäl resurser från den kommunala barnomsorgen, vilket självklart har effekter på kvaliteten. Ytterligare ett slag som undergräver kvaliteten i förskolan är den så kallade fria etableringsrätten, som tar viktiga ekonomiska resurser från barnen och försvårar kommunernas planeringsarbete. För oss i Vänsterpartiet är det centralt att använda samhällets resurser för att öka jämställdheten och den gemensamma välfärden. Därför är vi självklart emot denna typ av reformer, som så uppenbart motverkar de här målen. Vänsterpartiet menar att fokus bör ligga på att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill vi att avgiftsfri allmän förskola införs från ett års ålder. Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 förskoletimmar per vecka. Det skulle innebära att rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga. Vi vill också införa en maxgräns på 15 barn per grupp och 5 barn per personal i förskolan. Lärarnas kompetens är också en mycket viktig faktor för kvaliteten i förskolan. För att den pedagogiska utvecklingen av förskolan ska fortsätta vill Vänsterpartiet genomföra en samlad satsning på fortbildning och kompetensutveckling för all personal i förskolan i syfte att minska kunskapsgapet och höja kvaliteten. Målet på sikt ska vara att alla förskollärare är pedagoger. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2 och ställer mig bakom utskottsmajoriteten i punkt 10 om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Herr talman! När vi diskuterar pedagogisk omsorg för våra barn är det alltid det som är bäst för det enskilda barnet och för den enskilda familjen som ska vara utgångspunkten. Förskolan ska vara ett komplement och stöd till föräldrarna, som har det huvudsakliga ansvaret för barns fostran, utveckling och växande. Jag tycker att det är viktigt att betona samverkan mellan förskola och barnens viktigaste personer i livet, nämligen föräldrarna. Det är viktigt att politiken kring barns omvårdnad utformas så att den utgår från föräldrarnas möjlighet till flexibilitet och fria val. Under den föregående mandatperioden genomfördes en familjepolitisk reform bestående av ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag, en jämställdhetsbonus, en barnomsorgspeng och ett ökat pedagogiskt uppdrag i förskolan. Syftet med reformerna är att valfriheten, mångfalden och kvaliteten ska öka så att vi bättre möter familjernas behov. Med reformerna får föräldrarna ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som är lämplig för just deras barn, i deras situation. Det är därför jag i går lyssnade med bestörtning till Rapports inslag om att Håbo kommun ämnar förbjuda den föräldrakooperativa förskolans verksamhet på grund av att de föräldrar som har valt den här omsorgsformen och själva är med och stöttar upp verksamheten vid behov inte får göra detta. De får alltså inte ta del av sina barns vardag på grund av att de inte har pedagogisk utbildning. Nu ska detta ärende, som väl är, prövas i Förvaltningsrätten. Är det så att den nya skollagen skulle kunna tolkas på detta sätt, vilket jag inte tror, innebär det att vi har ett prejudikat som gör att 22 000 barn i Sverige står utan den omsorg som deras föräldrar vill ha för sina barn. Om det är förbjudet att vara med sina barn på dagtid om man inte har pedagogisk utbildning har vi stiftat omänskliga lagar, och då måste vi göra om och göra bättre. Herr talman! Familjers valfrihet har drastiskt ökat i och med möjligheten att driva förskola i enskild regi. Detta är mycket bra. Att det är populärt ser vi genom att allt fler väljer att sätta sina barn på enskilda förskolor. Beslutet om barnomsorgspeng 2009 innebär att kommunerna nu är skyldiga att godkänna andra pedagogiska omsorgsformer i enskild regi än förskolor och fritidshem. Med koppling till Håbofallet vill jag här påminna om att det räcker att man har erfarenhet av arbete med barn för att man ska få bedriva pedagogisk omsorg. Kommunen har också skyldighet att informera barns vårdnadshavare om de olika pedagogiska omsorgsformerna. Jag vill verkligen betona hur angeläget det är att kommunen tar detta ansvar och verkligen underrättar barns vårdnadshavare om verksamheter som familjedaghem, flerfamiljslösning eller andra former av pedagogisk verksamhet, så att man har en ärlig chans att göra ett aktivt val. Herr talman! För de alternativa pedagogiska omsorgsformerna är den öppna förskolan mycket viktig. Den betyder mycket för de barn som av olika anledningar inte går i förskolan. Barnen får viktig samhörighet med andra barn, och föräldrarna skapar betydelsefulla kontaktnät med varandra. Särskilt viktig är den öppna förskolan för de föräldrar som saknar ett naturligt socialt nätverk, till exempel familjer som nyligen kommit till Sverige. Men utvecklingen av den öppna förskolan går åt helt fel håll. Antalet öppna förskolor har dess värre minskat kraftigt under de senaste åren. Vi kristdemokrater vill se en satsning för att vända trenden. Kommunerna måste ta sitt ansvar och garantera tillgången till en öppen förskola. Herr talman! För oss kristdemokrater är det två viktiga ben som förskolan står på: omsorg och pedagogisk verksamhet. De förändringar som gjorts på senare år av förskolan har skett med hänsyn till förskolans utmärkande drag och oförändrade uppdrag, där lärande, omsorg och trygghet bildar en helhet. Det är viktigt att betona för mig som kristdemokrat. Förskolan ska erbjuda god pedagogisk verksamhet i kombination med att trygga barnens omsorg. Det är ju trots allt barn vi pratar om. För dem är en trygg tillvaro med vuxna som prioriterar omsorgen mycket viktig. För varje skolform och för fritidshemmet gäller en läroplan som utgår från bestämmelserna i skollagen. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. Genom bestämmelsen finns nu en tydligare lagfäst värdegrund för alla skolformer. Det är viktigt att personalen väl kan tillämpa läroplanens värdegrund utan frågetecken. Jag anser att arbetet med värdegrunden alltid är viktigt att utveckla och förbättra. Och personalen ska ständigt arbeta med dessa frågor. Jag menar därför att ett kompetenslyft för förskolans personal gällande värdegrunden borde prioriteras. Herr talman! Förskolan är nu en egen skolform inom utbildningsväsendet. Det får till följd att kommunens skyldighet att ordna en förskoleplats inom fyra månader skärps. I den nya skollagen har detta förtydligats. Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskoleplats. Det kommer även att införas en möjlighet för Skolinspektionen att vid vite förelägga kommuner att fullgöra sin skyldighet att erbjuda förskoleplats. Vi kristdemokrater har arbetat med ett system som vill komplettera förskolegarantin och kommunernas skyldighet att erbjuda förskoleplats med en ekonomisk ersättning om garantin inte uppfylls. För den enskilda familjen kan det innebära stora ekonomiska påfrestningar ifall kommunen av olika anledningar inte kan erbjuda barnomsorg inom de månader den garanterar. Det bör därför kunna utgå en ekonomisk ersättning till den familj som blivit drabbad. Vi tycker att ett sådant ekonomiskt skydd bör komplettera kommunens skyldighet att erbjuda förskola. Herr talman! Till sist har jag som kristdemokrat några ledord att följa när det kommer till barn och barns utveckling: Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Föräldrarna ska kunna välja det som är bäst för barnet och för den egna familjen. Oavsett vilken omsorgsverksamhet föräldrarna väljer för sina barn ska den hålla en mycket hög kvalitet. Jag yrkar bifall till allianspartiernas reservation nr 7 och i övrigt till utskottets förslag till beslut i betänkandet. I detta anförande instämde Yvonne Andersson och Camilla Waltersson Grönvall .
Herr talman! Jag ska inte vara så långrandig. Jag har en ganska enkel fråga som väcktes när Annika Eclund sade att det räcker att man bara har lite erfarenhet av att ha varit med barn. Tycker du att det är rimligt att vi lägger samhälleliga resurser på verksamheter där man ställer knappt några krav alls på att följa någon läroplan eller ställa höga krav på personal? Är det verkligen rimligt att vi lägger pengar på sådant, samtidigt som ni här med näbbar och klor kämpar emot att göra en satsning på barnomsorg på obekväm arbetstid? Är det rimligt att göra den typen av satsningar på sådant som inte styrs av några som helst krav, att i princip en au pair skulle kunna köra i gång en verksamhet?
Herr talman! Vi har hört många av de socialistiska representanternas tal i dag som handlar om att strypa valfriheten för våra barnfamiljer. Och jag välkomnar att man är så tydlig från det socialistiska hållet. Då vet vi vad vi har att kämpa emot. I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets värld vet man bäst från statens sida vad som är bäst för det enskilda barnet och för den enskilda familjen. Här ser vi på samhället på helt olika sätt. Det verkar som att vi lever på helt olika planeter. Inom allianspartierna ser vi att människor är olika, unika. Även våra barn är det. Det behövs därför olika lösningar, unika lösningar, för att tillgodose barnomsorgen. Vi vill att föräldrarna ska öka tiden med barnen. Vi vill att föräldrarna ska ha delaktighet i barnens liv. Om det är så att man vill utnyttja barnomsorgspengen och man därmed ska ställa krav på pedagogisk utbildning faller hela idén med valfrihet.
Herr talman! Valfrihet är ett begrepp som man lätt svänger sig med. Jag menar att om det är någon som står för ökad valfrihet är det den här sidan. Det är vi som vill öka tillgången till förskolan. Det är vi som säger att vi vill ha rätten till 30 timmar per vecka i förskolan. Det är vi som säger att man ska ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, för att alla barn ska ha rätten till pedagogisk verksamhet och utveckling. Det är vi som säger att vi ska ha en ökad kvalitet i förskolan. Det är ingen som förbjuder någon att vara hemma med sina barn. Det finns ingenting som säger att man inte får ha sina barn hemma. Det är inget tvång att ha sina barn i förskolan. Man har sin fulla rätt att ha sina barn hemma om man känner för det. Men frågan är om vi ska lägga samhälleliga resurser, skattemedel, för att i princip vem som helst ska kunna sätta i gång en verksamhet som bara handlar om att tjäna pengar på att man inte följer någon läroplan och inte har någon utbildad personal. Jag tycker att det är ett helt orimligt sätt att använda pengar. Samtidigt står ni här och undrar om vi ska lägga ett par miljoner på barnomsorg på obekväm arbetstid, där det uppenbarligen finns ett enormt, riktigt behov.
Herr talman! Jag vill återigen påpeka att valfriheten är vårt viktigaste ledord, och här står Rosanna Dinamarca och talar om valfrihet från den socialistiska sidan bara genom satsningar på ett enda alternativ. Här har vi människor som vill starta verksamheter och som i vissa fall har pedagogisk utbildning, och lagen kräver att man har arbetat med barn. Valfrihet hör till den här sidan av politiken. Rosanna Dinamarca står för ett alternativ: Staten vet bäst vad som passar det enskilda barnet och den enskilda familjen.

Herr talman! Utmärkelsen Svensk kvalitet 2011 gick till Condorens förskolor. Utmärkelsen är viktig, för den riktar ljuset mot en av välfärdens mest uppskattade verksamheter, den svenska förskolan. Kvalitetsutvecklingen i den svenska förskolan har varit en lång resa, en resa som började 1836 med de så kallade barnkrubborna. Då erbjöds endast vård och omsorg av barn. De här verksamheterna riktade sig främst till barn från fattiga miljöer. Dessa barnkrubbor kom sedan att följas av kindergarten, en barnverksamhet med fokus på lärande som komplement till den vård och omsorg som man ansåg att mödrarna stod för i hemmen. På grund av de höga avgifterna var verksamheten i praktiken endast tillgänglig för de rika. Först 1904 fick vi den första barnomsorgsverksamhet som kombinerade vård och omsorg med kindergartens pedagogiska verksamhet. Och under parollen "Ropen skalla - daghem åt alla!" byggdes den svenska förskolan ut på 70-talet. Nu krävde kvinnorna samma tillgång till arbete och utbildning som män. Det är den framgång vi i dag har att förvalta. Herr talman! Framgången för den svenska förskolan handlar till syvende och sist om förskolans personal, om dess utbildning och kompetens. Den handlar om förskolepersonalens sammansättning, där främst förskollärare och barnskötare bildar ett arbetslag. Mixen av förskollärare, barnskötare och ibland också andra pedagoger bildar en helhet som erbjuder barnen bästa möjligheter till utveckling och lärande. Det är i förskolan vi skapar mer likvärdiga förutsättningar för barnen inför skolstart. Internationella undersökningar visar också att det finns ett samband mellan att ha gått förskolan och hur man presterar i skolan. Det är i förskolan vi kan sätta in de tidigaste insatserna för att underlätta framtida skolgång och för att skapa likvärdiga villkor också för barn från mindre privilegierade familjer. Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Det innebar en viktig nystart för förskolan. Nu är förskolan en egen skolform med en omarbetad läroplan. Målen för barnens språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling förtydligas. På så sätt har ambitionerna för lärandet höjts, och det har blivit tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av förskolans verksamhet. Men förskolan fyller inte bara en funktion för barnens lärande. Den fyller också en funktion för föräldrarna, då förskolan gör det möjligt att kombinera familjeliv och yrkesliv. Därför blir det en viktig fråga att diskutera hur vi ökar tillgängligheten och ser till att vid sidan av förskolan också erbjuda kommunalt finansierad barnomsorg till de familjer som arbetar på obekväm arbetstid och inte har möjlighet att lösa barnomsorgen på egen hand. Därför är det en del av lagen att kommuner som huvudmän åläggs att ha beredskap för att kunna erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Kommunerna ska eftersträva att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Håkan Bergman sade i ett replikskifte att många människors arbetsdag börjar när förskolan stänger. Det är sant, och detta ska gå att hantera. Men det faktum att en förälder jobbar obekväm arbetstid är inte synonymt med att familjen behöver barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta tror jag är viktigt att hålla i minnet när vi debatterar denna fråga. Vi är alla anhängare av barnomsorg på obekväm arbetstid, som Camilla Waltersson Grönvall var inne på. Rossana Dinamarca ondgör sig över vårdnadsbidraget och oroar sig över hur det dränerar resurser till förskolan. Det hon glömmer bort att säga är att det knappt är någon som använder sig av vårdnadsbidraget. I teorin kanske det är ojämställt. I teorin skulle det inte vara bra. Men i praktiken, i verkligheten, är det få som använder sig av detta, beroende på det faktum att det handlar om för lite pengar. Man kan inte försörja sig på detta. Det är knappt några människor som tycker att det är värt att göra detta, även om de kanske skulle tycka att det var viktigt att vara hemma med sitt barn. Det är också därför som Kristdemokraterna, som ändå är det parti som är grundare av idén, säger att det kanske är dags att hitta på andra sätt, andra alternativ för hur vi ska kunna skapa denna mångfald med utrymme och möjligheter för dem som vill vara hemma med sina barn. Det är den utveckling de går igenom. Detta måste vi erkänna. Vårdnadsbidraget har inte kommit att bli det problem som vissa inledningsvis trodde att det skulle bli, däribland jag och inte minst mitt parti, Folkpartiet. När man oroar sig för att vårdnadsbidraget ska dränera förskolan, vad tror man då att en allmän rätt till nattomsorg för den vars förälder jobbar natt skulle innebära för förskolan och den pedagogiska verksamhet som bedrivs på dagtid? Rätt till nattomsorg skulle betyda att vare sig man behöver det eller inte måste det finnas en omsorgsverksamhet som är öppen och har personal. Sedan är vi överens om att man också ska kunna få hjälp med omsorg på kvällstid och inte minst på helgerna, vilket landar i att förskolan tillsammans med barnomsorg på obekväm arbetstid sammantaget skulle bli en dygnetruntöppen verksamhet. Det är vad det skulle innebära. Förstår Rossana Dinamarca och Vänsterpartiet vad detta skulle innebära för den dagliga förskoleverksamheten med de pedagogiska krav som ställs på den? Tala om att dränera en viktig verksamhet som håller hög kvalitet på resurser! Jag lovade i denna kammare att den lag som vi i dag har och som säger att kommuner ska eftersträva att bistå med barnomsorg på obekväm arbetstid skulle utvärderas och följas upp. Om det inte skulle fungera lovade vi att återkomma med hur vi ska förbättra lagen eller vidta andra åtgärder för att se till att de som behöver barnomsorg också får det. Detta trodde jag att hela denna kammare var överens om. Återigen: Vi vill alla att de familjer som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid ska få det. Vi ser ändå en utveckling mot att fler barn skrivs in. Den kartläggning som man hänvisar till visar att vissa kommuner inte erbjuder nattomsorg. Men en del kommuner har barn inskrivna. Frågan har tydligen misstolkats. Vi får inte svar på om någon bett att få nattomsorg men inte fått det. De bara säger att de inte har det. Då kanske det inte heller har funnits någon som bett om det. Vi behöver få svar på dessa frågor. Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen vill använda skattemedel utan att veta exakt hur problemen ser ut och till vem och till vad resurserna går, vilket blir väldigt märkligt. Det här är komplicerat. Det kommer att bli en väldigt komplicerad process för regeringen att hantera, fast vi vet att vi har möjlighet att hantera den när vi har kunskapen på plats. Och vi har snart kunskapen på plats, redan nästa år. Vad detta innebär är inte att oppositionen vill göra någonting väl för barnfamiljer som behöver hjälp, utan detta är oppositionens sätt att vinna ett antal politiska poäng kortsiktigt. Långsiktigt innebär det att så fort vi ser att det kommer stimulansbidrag kommer alla de kommuner som i dag erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid att säga: Stopp för utvecklingen - snart kommer pengar från staten! Men de vet inte hur mycket. Det är det som det handlar om. Sedan kommer skattemedel att användas på så sätt att vi inte riktigt vet hur och varför. Det är också ett problem. Herr talman! Beslutet är inte fattat ännu. Jag skulle fortfarande vilja vädja till ledamöter i denna kammare som verkligen vill göra skillnad för de familjer som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid att vänta tills vi vet hur behovet ser ut. Återigen: Regeringen lovar att återkomma med en lösning när vi vet hur problembilden ser ut. I detta anförande instämde Tina Acketoft och Nina Lundström .

Herr talman! Det var intressant att höra på Nyamko Sabuni och för den delen också de andra alliansföreträdarna. De talar om hur de värnar skattemedlen samtidigt som de bara kan kasta i väg dem på vad som helst. Jag vet inte om Nyamko Sabuni försvarar vårdnadsbidraget eller vad hon gör. Hon säger: Det är inte så många som använder det. De som använder det är framför allt kvinnor. Vi har inte sett så många män som använder det. Om det nu är så att det inte var så bra, ta bort det då! Varför ska vi lägga skattemedel på någonting helt värdelöst? Sedan talar hon fint och gör en historiebeskrivning. Man skulle nästan kunna tro att det var de borgerliga som infört barnomsorg över huvud taget i Sverige. Hon talar om hur allt detta kom till. Då var det bara vård och omsorg, och nu har det utvecklats till någonting annat. Samtidigt har man barnomsorgspengen. Det är en tillbakagång till det som en gång var från början. Vi har förstått efteråt att förskolan kan vara mycket mer. Vi ska ställa höga krav. Då inför man någonting där man struntar fullständigt i kraven. Vilka är det som då kommer i kläm? Det är så klart barnen. Det är de som går miste om en vettig pedagogisk verksamhet. Det är de som går miste om att kunna få en bra utveckling och ett riktigt avstamp i det livslånga lärandet som vi talar om. Det är inte att dränera pengar att ha barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är det däremot när man gör den här typen av dåliga reformer. Att ha barnomsorg på obekväm arbetstid är att se till att vi har en barnomsorg som motsvarar den arbetsmarknad som vi har i dag. Det handlar om hur man använder resurser. För de 15 000 platser som vi har finansierat har vi använt RUT-avdraget. RUT-avdraget kommer i princip bara höginkomsttagare till del. Det är ett sätt att prioritera.
Herr talman! Jag försöker bara tala om för Rossana Dinamarca att om hon anser att vårdnadsbidraget dränerar pengar från förskolan bör hon tänka igen vad rätt till nattomsorg gör vare sig man behöver den eller inte. Det är en verksamhet som måste finnas där. Utformar man en lag som säger att barn har rätt till en förskola ska det finnas en förskola vare sig det är något barn som vill gå där eller inte. Det är vad det betyder. Tänk i så fall igenom hur mycket pengar som dräneras till den dagliga verksamhet som ändå är viktig. Det är viktigt att komma ihåg att nattomsorg är nattomsorg. Det är inte någon förskoleverksamhet på natten. Det är inte så att barnen ska sitta uppe och lära sig saker. Barnen ska sova och ha tillsyn. Det är någonting helt annat. Vill man ha rätt till nattomsorg måste man ställa sig frågan vad det innebär resursmässigt också för verksamheterna på dagtid som ändå innehåller pedagogiska inslag som är viktiga. Barnomsorgspeng går till verksamheter som också ska följa den lag och den läroplan som finns. Den som bedriver verksamhet med hjälp av barnomsorgspeng ska vara en utbildad person. Man ska ha erfarenheter av eller utbildning för att arbeta med barn. Man ska också ha skyldighet att kunna anlita konsulter i den mån man behöver, och man ska samarbeta med öppen förskola. Vi menar att det behövs pedagogiska inslag också i de verksamheter som föräldrarna väljer för sina barn för att de tycker att det passar bättre än den allmänna förskolan. Jag vill ändå få svar från Vänsterpartiet om vad de menar med rätt till nattomsorg. Är det så att om ett barn har en förälder som arbetar natt men har en annan förälder hemma ska den andra föräldern bara kunna säga: Kommunen har nattomsorg, nu får du vara där? Vad är ni ute efter? Det är väl ändå så att vi ska kunna hjälpa den förälder som inte kan lösa detta på annat sätt? Det är väl så att vi som föräldrar har det yttersta ansvaret för våra barn och omsorgen om våra barn? Samhället kan vara där och stötta, men det är väl inte samhällets barn? Det är föräldrarnas barn. Vi måste kunna lösa problem med barnomsorg i den mån vi kan.
Herr talman! Ni får ursäkta mig, men jag undrar om det egentligen är förskoleministern jag står och talar med. Att lägga pengar på barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag är ett slöseri med pengar. Att lägga dem på barnomsorg på obekväm arbetstid är en satsning. Det handlar naturligtvis om när behoven finns. Det ska inte finnas en förskola som är öppen på kvällar och helger om det inte finns ett behov. Det är dumheter som Nyamko Sabuni håller på med här. Det talas om att man inte skulle ha en pedagogisk verksamhet. Det är inte så att barnen bara är där mitt i natten, utan det handlar om helger och kvällar. Då är kanske Nyamko Sabuni och handlar på stormarknaden, eller hon kanske sitter på vårdcentralen på kvällen. Det är föräldrarna till barnen som behöver barnomsorgen som ska serva dig. Det är de barnen de handlar om. De behöver också pedagogisk verksamhet dagtid på en helg eller på kvällen. Vi ska ställa höga krav på den verksamheten. Vad gäller barnomsorgspengen får jag be Nyamko Sabuni att läsa den egna propositionen som regeringen lade fram för några år sedan. Där står det uttryckligen att man inte behöver följa någon läroplan. Det finns inga krav på personalen över huvud taget annat än att man har lite erfarenhet. Jag skulle kunna sätta i gång en verksamhet eftersom jag har två barn. Det ger mig erfarenhet. Om jag har jobbat som au pair skulle jag kunna starta en verksamhet. Det är exakt det vi ser runt om i landet där dessa verksamheter har startats. Vi har i Västsverige en ökänd man som har anlitat somaliska kvinnor för att sätta ihop barngrupper så att han kan tjäna pengar. Vad har det inneburit för utvecklingen av dessa barn när det gäller till exempel språk och integration? Det har inte varit särskilt lyckat. Om vi ska använda våra skattemedel ska vi göra det på satsningar och inte slöseri.
Herr talman! Om Rossana Dinamarca på allvar menar - och jag tror faktiskt att du menar det - att det inte ska finnas nattverksamhet i den mån det inte finns barn som behöver det bör ni uttrycka er annorlunda. Då ska du inte säga att det ska vara rätt till nattomsorg. Du uttryckte likadant att alla har rätt till förskola, men ingen måste vara där. Det är vad du sade i ett replikskifte. Om vi har lagstiftning som säger att alla har rätt till nattomsorg måste det finnas en verksamhet vare sig man behöver den eller inte. Det ska finnas personal som är redo där för den som behöver det. Det är därför vi har valt modellen med individuell bedömning. Det är inte en öppen verksamhet. Men det ska finnas beredskap. I den mån någon kommer och ber om att få stöd med barnomsorg ska man göra en individuell bedömning. Vi menar att vi måste följa upp om det är så att efter individuell bedömning får de som behöver nattomsorg det. Men de som inte behöver det ska inte få det. Vi har inte råd. Vi har inte hur mycket pengar som helst att lägga på dygnetruntverksamhet när vi vet att det inte finns barn som nyttjar den verksamheten. Vi är alla anhängare av att de familjer som behöver barnomsorg ska få stöd. Det är vad vi nu kartlägger med hjälp av Skolverket. Vi ställer en direkt fråga. Använder du barnomsorg, och har du barnomsorg de tider du behöver? Om det är så att du behöver barnomsorg på andra tider men kommunen inte har tillgodosett dina behov, och vi har denna kunskap och information, har jag lovat att vi återkommer till hur vi ska göra det bättre. Jag tror att vi kan göra det bättre tillsammans i samförstånd än att i all hast säga att vi ska ha stimulansbidrag. Det sägs inte hur mycket det ska vara eller till hur många det ska ges. Vilka kommuner är det? Är det de som i dag inte sköter sig, om det finns sådana som inte sköter sig, eller ska det ges till alla kommuner? Hur ska vi göra detta? Det blir en komplicerad situation som ni skapar bara för att vinna enkla politiska poäng. Återigen: Ingen är emot barnomsorg på obekväm arbetstid.

Herr talman! Jag blir lockad att gå in i diskussionen om barnomsorg på obekväm tid. Jag noterar att regeringsföreträdaren anser det vara oansvarigt av oss att förespråka ett stimulansbidrag. Samtidigt har regeringen på flera andra politiska områden infört stimulansbidrag till kommuner, landsting och andra. Nu senast var det stora stimulansbidrag för att stärka elevhälsan i Sverige. De kommuner som har byggt ut en elevhälsa blir då naturligtvis diskriminerade i förhållande till de som inte har gjort det. Men regeringen satsar väldigt stora pengar på att bygga ut elevhälsan. Jag tycker inte att det håller. Egentligen var det inte detta jag ville fråga Nyamko Sabuni om. Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater av många skäl är kritiska till vårdnadsbidraget. Men i ett perspektiv tycker jag att det är oroande. Det handlar om barns rätt till en god utveckling, språklig utveckling och lärande. Av forskningen vet vi, och många har sagt det, att barn som finns i förskolan blir bättre förberedda för skolan och får en bättre språkutveckling och en större social kompetens än barn som inte har haft denna typ av omsorg. I dag vet vi att vårdnadsbidraget i hög grad utnyttjas av familjer i utsatta områden. Sökande med utländsk bakgrund är överrepresenterade. Det betyder också att barn från dessa familjer, som kanske har de största behoven av språkutveckling, integration och socialt samspel, inte kommer in i förskolan eller kommer in senare i förskolan. Det skapar risker för att de också ska få problem senare i sin skolgång. Min fråga till Nyamko Sabuni är: Tycker du att det är bra för barnen att det blir så? Är detta en bra utveckling? Även om det är få som utnyttjar vårdnadsbidraget är det rätt många från den här gruppen.
Herr talman! Jag vill säga till Håkan Bergman att jag inte är emot stimulansbidrag. Jag är inte emot att hitta en lösning på det problem som eventuellt finns. Vad jag försöker säga är att traditionen ändå är att man tar reda på hur problembilden ser ut. Hur stort är problemet? På vilket sätt löser vi det bäst? Stimulansbidrag kan användas. Min erfarenhet av stimulansbidrag till kommunerna är oftast den att bidragen först är öronmärkta och går till det de ska gå till. Några år senare lägger man antingen in pengarna inom potten för det stora statsbidrag som går till kommunerna - och då är det plötsligt stopp på att använda det till det man ville - eller också drar man tillbaka stimulansbidraget. Stimulansbidrag är ju bara tillfälligt; det är vad själva begreppet antyder. Det är det här jag oroar mig för. Det kanske är stimulansbidrag som vi landar i när vi en dag har problembilden. Men det är inte säkert att det är det bästa sättet att lösa problemet på - om det nu finns ett problem. Och hur stort är problemet? Här gör oppositionen omvänt. Jag kan bara beklaga att det största oppositionspartiet är det som har varit ledande när det gäller att vidta denna typ av åtgärder innan de ens vet hur problembilden ser ut. Jag vet att det framför allt är kvinnor med invandrarbakgrund som använder sig av vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget skulle kunna vara skadligt om det blir för många som använder det. Det är en kompromiss. Vi är fyra partier i en regering. Tidigare regering hade ett parti i minoritet med två andra att samarbeta med. Också där fick man kompromissa. Oavsett vilken regering som kommer att sitta kommer det att vara kompromisser. Men låt oss hålla oss till frågan om stimulansbidraget och att lösa problemet med barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är oansvarigt av oppositionen att säga detta utan att tala om hur mycket, till vad och hur.
Herr talman! Vi har förstått att regeringen är både irriterad och oroad över förslaget i utbildningsutskottet. Nyamko Sabuni skickade sin statssekreterare till utbildningsutskottet. Hon ägnade merparten åt sin tid åt att läxa upp utskottsledamöterna, och hon tyckte att vi var klåfingriga som ville diskutera och föra fram våra synpunkter. Jag tycker, och det framfördes också i utskottet, att det är anmärkningsvärt att en statssekreterare kommer och läxar upp riksdagsledamöter som sitter i ett utskott och som har en annan uppfattning. Nu är denna regering en minoritetsregering, och då skapas andra majoriteter. Om regeringen är bekymrad över detta har man alltid möjlighet att söka samförstånd och diskussion med oppositionen och försöka hitta en bra lösning. Men vi fick aldrig till stånd några mer seriösa diskussioner annat än att statssekreteraren kom och läxade upp utskottet. Detta är en angelägen fråga. Även om vårdnadsbidraget är en kompromiss - och jag förstår att Nyamko Sabuni tycker att det är få som utnyttjar det - är det ett bekymmer i de områden där vi har många människor som kommer från andra länder och som också utnyttjar vårdnadsbidraget. Det leder till att barn i utsatta områden inte i tid kommer in i förskolan på ett bra sätt och får en god språkutveckling. Jag har mött många människor i verksamheter - i förskolan, i den kommunala verksamheten men också distriktssjuksköterskor och andra som är djupt oroade över detta. När jag frågar dem vad de tycker att vi ska göra och vad det viktigaste vi kan göra är svarar de: Ta bort vårdnadsbidraget! Det gynnar inte de här barnen.
Herr talman! Jag visste inte att Socialdemokraterna upplevde det som onödigt att jag som ansvarig för förskolefrågor eller min statssekreterare kommer till utskottet för att diskutera sakfrågor. Det får ni meddela i så fall, för jag kommer till utskottet så fort jag blir kallad. I det här fallet kanske vi kallade in oss själva därför att det var en viktig fråga att diskutera inför betänkandet. Håkan Bergman säger att vi behöver föra seriösa diskussioner. Det var ju precis det vi försökte göra när vi kom till utskottet! Det seriösa var faktiskt att påpeka att vi har en ny lag på plats. Vi lovade att återkomma med uppföljning av lagen. Vi lovade att hitta på en lösning - gärna tillsammans - i den mån det visar sig att lagen inte fungerar och att det finns problem. Det var vad vi sade i denna kammare för inte så länge sedan. Men för att vinna billiga politiska poäng vill ni hasta in i detta. Håkan Bergman! Hur mycket är detta stimulansbidrag på? Låt mig veta det! Vilka är det som ska få bidraget? Är det alla barn vars ena förälder jobbar natt, kvällstid eller vad det nu är? Vilka är det? Det skulle jag vilja få svar på från oppositionen, och det finns inget svar. Vilken kunskap har ni för att lägga fram denna typ av skrivningar som inte betyder någonting? Det skapar snarare bara problem för kommunerna, för föräldrarna och i det här fallet också för regeringen. Vi kommer att få hantera detta. Det är inga problem; det får vi försöka göra. Men jag vill ändå säga att samtalet i denna kammare gick så att vi återkommer när vi har kunskap. Jag har försökt hålla det jag lovade. Oppositionen gör annorlunda nu, och det är beklagligt.

Herr talman! Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men jag tror att jag börjar med begreppet "rätt till", som tydligen stör eller oroar. Jag vill bara lugna ned Alliansen; vi har detta redan i dag i skollagen. Till exempel har alla barn rätt till särskola. Det finns inte barn med utvecklingsstörning i varenda kommun. Det är klart att man då inte öppnar en särskola med personal som har denna utbildning. Jag tycker att man inte behöver ha mer än sunt förnuft för att förstå det. Och självfallet är det här samma sak! I en kommun där man inte efterfrågar detta finns det ingen anledning att öppna sådan verksamhet. Det är precis samma text som vi har när det gäller barns rätt till särskola, som sagt. Det står ingenstans att det ska finnas i 290 kommuner i landet. En annan sak som hör till detta är att Skolverket har frågat kommunerna om huruvida de skulle göra någon ändring när det gäller omsorg på obekväm arbetstid. 97 procent av kommunerna svarade nej, det vill säga att 3 procent svarade ja. När man då fortsatte att fråga vad ändringen skulle innebära svarade 16 procent en ökning av antalet platser och 16 procent svarade en minskning. Det är det här som i alla fall min oro gäller: Vad gör man när man som förälder ändå inte får den plats som ni så självklart uttrycker att man får om man vill? Om det vore så skulle vi inte stå här, för då skulle problemet redan vara löst.
Herr talman! Jag börjar med det sista. Nej, lagen säger inte: Vill man så får man. Det kan inte vara så att bara för att en förälder jobbar obekväm arbetstid ska inte den andra föräldern ta sitt ansvar. Så är det inte. Det är därför vi gör en individuell bedömning. Det ska handla om att hushållet och familjen inte kan lösa detta på annat sätt. Det är också det bästa sättet att hushålla med resurser och att se till att den allmänna förskolan håller den kvalitet som den håller. Sedan kan man som sagt alltid behöva tillsyn. Men det är inte fråga om att bara för att ett barns mamma jobbar natt ska inte pappan ta det ansvar som det innebär att vara förälder. Jag förstår fortfarande inte denna oro för att kommuner säger att de inte kommer att förändra, att de kommer att förändra uppåt eller att de kommer att förändra nedåt. Låt oss gå tillbaka till det exempel som här gavs om särskolan. Om kommunen säger att den inte kommer att förändra eftersom det inte finns några barn med utvecklingsstörning i kommunen - vad är då problemet? Ska man starta de här särskolorna? Är det rätt svar att vilja starta fast behoven inte finns? Jag vill fortfarande veta vilka det är som har behov men som inte får dem tillgodosedda, och det är vad man i denna kartläggning ska ta reda på, inte vilka kommuner som avser att utöka eller minska. För det är bara de som vet vilka behov som finns. Är det så att de läser av att det inte kommer att finnas flera barn som behöver nattomsorg är det väl rätt av kommunen att minska på den verksamheten och lägga pengar på någonting annat. Och tycker man att det ser ut att behövas är det rätt att göra tvärtom. Men jag tycker inte att man bara ska ställa frågan om de kommer att minska eller höja och sedan inte förstå om det finns folk som behöver det eller inte. Det tycker inte jag är det svar som vi behöver för att utforma politik på bästa sätt.
Herr talman! Svaret är ändå - annars skulle det inte finnas domar - att det finns föräldrar som inte har fått möjlighet att ha sitt barn i omsorg på obekväm arbetstid. Dessutom ingår det i själva motionen att ta reda på en hel del av det statsrådet efterfrågar. Vi säger inte att vi ska göra det här i blindo, utan det är klart att det behövs en bakgrundskunskap. Men jag tycker inte att man ska beskriva det som att det inte är några problem. Det stämmer inte. Jag säger fortfarande: Var det inga problem skulle vi inte behöva stå här. Men jag vill ta upp en helt annan fråga, eftersom jag har en hel minut kvar. Jag undrar om det här också kan bli, eller möjligen är, en kompromiss, om statsrådet tycker att det är viktigt med utbildad personal i förskoleverksamheten. Då menar jag inte bara förskolan utan förskoleverksamheten. Jag undrar med anledning av det som har sagts tidigare här, att det på något sätt inte är det centrala. Ändå har vi alla verkligen lovordat förskolan. Och den största delen i att förskolan fungerar så bra som den gör hänger ju ihop med den utbildning och den erfarenhet som personalen har. Därför blir jag lite orolig när jag från Alliansen hör att man kan ha en verksamhet utan att ha en pedagogisk bakgrund.
Herr talman! Jag vet inte om jag ska tolka Agneta Luttropp som att oppositionen tycker så här: Ja, vi vill ha stimulanspeng, men den får vänta tills vi har kunskap, så att vi vet hur den ska användas. Om det är så är det inga problem. Vi får ju kunskap nästa år. Det var det som var grejen. Om det är så jag ska tyda de texter som finns i betänkandet finns det egentligen inte så mycket att diskutera här. För, återigen, det är ingen som ifrågasätter att vi behöver lösa ett problem då det finns. Det är beroende av hur stor omfattning det är. Just nu vet vi bara inte det. Vi vet inte omfattningen av problemet. Vi vet inte hur stor stimulanspengen ska vara. Vi vet inte hur den ska fördelas, till vilka. Det är bara det som är problemet. Är det så att vi kan vänta tills vi har kunskapen? Det är precis det som jag står här och vädjar om att vi ska göra. Jag säger inte att det inte finns problem. Det kan finnas problem. Jag vill bara ta reda på vilket omfång det är. Och hur är bästa sättet att lösa det? Till sist är det viktigt med utbildad personal inom omsorgsverksamhet, förskoleverksamhet. Vi tycker det. Och lagstiftningen säger att barn ska ha tillgång till pedagogiska inslag, som man antingen köper in eller får med hjälp av öppna förskolor, i de verksamheter där man inte själv har personal som är utbildad men personal som har erfarenhet av att arbeta med barn till exempel. Sedan är det kommunerna, som huvudmän, som följer upp verksamheten. Tycker man inte att den håller kvalitet och kan bevisa att den inte håller kvalitet - för kvalitet är viktigt oavsett omsorgsform - har man rätt att lägga ned eller stoppa utbetalningar till denna verksamhet. Lagen är ganska tydlig, och kommunerna, som huvudmän, är de som måste sköta det här med tillsyn och också avgöra vilka verksamheter som ska tillåtas och inte.

Herr talman! Jag har ett par frågor som jag vill ställa till Rossana Dinamarca, för jag får inte riktigt ihop vad hon säger. Rossana Dinamarca säger att föräldrar med vårdnadsbidrag förvägrar sina barn pedagogisk verksamhet. Om det nu är så att en förälder som går hemma och får vårdnadsbidrag förvägrar barnen någonting, i det här fallet pedagogisk verksamhet, måste det innebära att föräldrar som är hemma med sina barn utan pengar också förvägrar sina barn någonting, alltså pedagogisk verksamhet. Jag kan bara tolka det som att föräldrar som är med sina barn i så fall gör något dåligt, för det är ju hemskt om föräldrarna förvägrar barnen något. Jag tycker att det är en väldigt konstig syn på föräldraskap. Om det nu är så att föräldrarna gör detta, förvägrar barnen någonting, pedagogisk verksamhet, undrar jag: Innebär det att staten ska gå in och se till att de här barnen får detta? Och från vilken ålder då? När ska barnen få den här pedagogiska verksamheten, som föräldrarna så taskigt förvägrar sina barn? Är det från ett års ålder? Är det från två års ålder? Det skulle jag gärna vilja veta. Jag förstår inte. Du får hemskt gärna förklara. Låt oss säga att föräldrar vill vara hemma med sina barn! Det är deras högsta önskan. Det kan vara båda föräldrarna. Det kan vara en. Men de har inte råd att vara hemma med sitt barn eller sina barn. Är det inte bra om samhället ger föräldrarna denna möjlighet att vara hemma med barnen, om det är deras högsta önskan? De är kanske tvungna att gå till ett arbete. Det handlar kanske om ett halvår eller ett år extra innan barnen sätts i förskola. Det är ju oerhört positivt om samhället ger dem denna möjlighet. Men jag får inte ihop det. Hur kan det vara något dåligt? Du får hemskt gärna förklara.